Herr talman! Det känns föga meningsfullt att diskutera ett betänkande vars innehåll i väsentliga delar genom regeringens kompletteringsproposition redan är överspelat. Jag vill därför redan nu anmäla att jag kommer att yrka på återremiss till bostadsutskottet av det bostadspolitiska betänkande som vi nu skall behandla. En återremiss till utskottet skulle innebära att vi i utskottet får möjlighet att väga in och ta ställning till kompletteringspropositionens förslag i och med behandlingen av detta betänkande. Det gör också att vi undviker att få två bostadspolitiska debatter om i stort sett samma saker i denna kammare inom loppet av en månad. Jag tycker att det finns så starka skäl för en återremiss, att jag inte behöver gå in i en sakdiskussion om de förslag som finns i betänkandet. Jag kommer därför att begränsa mitt anförande till att motivera återremissyrkandet. Jag har naturligtvis som utskottsordförande det yttersta ansvaret för att bostadsfrågorna bereds på ett sådant sätt att riksdagen kan göra en så samlad bedömning som möjligt av bostadspolitiken. Det är omöjligt att åstadkomma en vettig hantering så länge förslagställaren, regeringen, inte vet hur den skall ha det. Kompletteringspropositionen, som presenterades i går, förändrar de beslut som riksdagen i dag skulle fatta med anledning av detta betänkande på tre mycket väsentliga och avgörande punkter för bostadspolitiken. Det gäller räntebidragen, bostadsbidragen och fastighetsskatten. Möjligheterna för fler att bo i villa förändras också i förhållande till de bedömningar som gjordes i utskottet vid behandlingen av betänkandet. Den ryckighet som uppstår när förändringar kommer så tätt som de nu gör medför stora problem i flera avseenden, som inte enbart berör riksdagen. En återremiss skulle innebära att en del av denna ryckighet möjligen kunde undvikas, om bostadsutskottet nu kan få tillbaka betänkandet och väga in kompletteringspropositionens nya förslag. Med det anförda, herr talman, yrkar jag att bostadsutskottets betänkande 10 återförvisas till bostadsutskottet för ny beredning.

Herr talman! Den moderata riksdagsgruppen delar den uppfattning som bostadsutskottets ordförande har framfört, dvs. att bostadsutskottets betänkande 1986/87:10 bör återremitteras till utskottet för förnyad behandling. Jag yrkar därför bifall till återremissyrkandet.
Herr talman! Jag vill för folkpartiets riksdagsgrupp anföra att vi med samma motivering biträder utskottsordförande Agne Hanssons förslag till återremiss av bostadsutskottets betänkande 10 för ny beredning.

Herr talman! Det finns på sakliga grunder, som jag ser det, inget skäl att återremittera bostadsutskottets betänkande. I betänkandet behandlas inte mindre än fyra olika regeringsförslag från fyra olika propositioner, och det har inte föranlett några svårigheter att behandla dem och göra ett gemensamt betänkande. Dessutom skulle betänkandet först behandlas för två veckor sedan och har sedan skjutits upp vid ett par tillfällen. Man kan säga att det var tur för de borgerliga ledamöterna att betänkandet inte har blivit behandlat, eftersom de då inte hade kunnat begära något återremissyrkande med anknytning till kompletteringspropositionen. Den tilläggsproposition som de borgerliga nu hänger upp återremissyrkandet på har på intet sätt att göra med förslagen och ställningstagandena i detta betänkande. I tilläggspropositionen tas upp ett förslag beträffande fastighets — Prot. 1986/87:113 skatten, där det föreslås att grunderna för beräkning av fastighetsskatt skall 29 april 1987 förändras med hänsyn till de upptaxeringar som kommer att ske för både flerbostadshus och småhus. I anslutning till det — villkorat för ett genomförande av förslagen —- kommer dels ett förslag om höjning av de övre hyresgränserna för bostadsbidrag med 100 kr., dels ett förslag som gäller en sänkning av den garanterade räntan med 0,25 20 första året för vissa fastigheter. Det har alltså inte alls den anknytning som de borgerliga vill göra gällande till det betänkande som riksdagen nu har att behandla. Jag beklagar, herr talman, att de borgerliga nu har gjort en sådan här politisk demonstration, och jag yrkar avslag på återremissyrkandet.

Herr talman! Vi socialdemokrater kan inte heller finna några som helst skäl att i dag begära återremiss av bostadsutskottets betänkande 10. Vi delar helt vpk:s uppfattning, som har framförts av Tore Claeson. Eftersom återremissyrkandet sannolikt kommer att gå igenom finns det i dag, som tidigare sagts, ingen anledning att gå in i en sakdebatt. Vi socialdemokrater är lika upprörda som Tore Claeson över att de borgerliga på detta sätt begär en återremiss av ett ärende som de, om det hade behandlats vid den först utsatta tiden, aldrig hade kunnat begära återremiss av. Jag yrkar avslag på yrkandet.

Herr talman! I en strävan att minska byråkratin och regelsystemet inom bostadsområdet har vi moderater i en motion föreslagit en betydande minskning av planverkets verksamhet och en viss omstrukturering och rationaliering av bostadsstyrelsen. Riksdagens beslut att sammanslå de båda verken förutsätter vi får ett resultat som ligger i linje med den moderata motionen. 111 Vi förutsätter också att den organisationskommitté som har tillsatts i ärendet lämnar en redovisning, i förening med regeringens syn, av det nya verkets framtida verksamhet. Redovisningen bör lämnas senast i 1988 års budgetproposition. Jag yrkar bifall till den moderata reservationen.

Herr talman! Den förenkling som Margareta Gard efterlyser kommer till stånd genom det förslag till beslut som finns i utskottsmajoritetens yttrande i betänkandet. Hösten 1986 fattades alltså beslut om en sammanslagning av bostadsstyrelsen och planverket till en myndighet. Detta arbete pågår, och det finns mot den bakgrunden ingen anledning att nu gå närmare in på något övervägande enligt de förslag som förs fram i motionen från moderata samlingspartiet. Jag ber därmed, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! I skatteutskottets betänkande 35 behandlas bl.a. proposition 1986/87:82 om höjning av fordonsskatten för vissa lastbilar och släpvagnar. I den propositionen föreslås att fordonsskatten för tyngre dieseldrivna lastbilar med släpvagnar skall höjas med drygt 50 96. Trots förslaget om en så kraftig skattehöjning har varken någon partigrupp eller någon ledamot i riksdagen väckt en motion med anledning av propositionen. Det kan verka litet överraskande. Förklaringen torde vara att det har förts vissa förhandlingar mellan representanter för regeringskansliet och en eller flera intresseorganisationer inom näringslivet. Alla har sedan respekterat resultatet av dessa förhandlingar. Man kan ha delade meningar om lämpligheten av denna typ av förhandlingsuppgörelse som i praktiken ställer riksdagen inför mer eller mindre fullbordat faktum. Den principiella frågan torde vi emellertid få behandla i något annat sammanhang eftersom ingen har väckt någon motion med anledning av propositionen. I betänkandet behandlas också en rad motioner från den allmänna motionstiden. Behandlingen av dessa motioner har lett till ett antal reservationer i betänkandet. Moderaterna och folkpartisterna i skatteutskottet står gemensamt bakom fem av de åtta reservationer som är fogade till betänkandet. Jag skall kortfattat beröra alla fem. Reservation 1 handlar om trafikskatt för äldre motorfordon. Gränsen för skattebefrielse för veteranfordon dras nu vid årsmodell 1950. Vi reservanter anser att det vore lämpligare med en rullande 30-årsgräns för skattebefrielse, och det är vad vi yrkar i reservation nr 1. Reservation 2 behandlar ägarbyte. Vi anser att det inte är rimligt att statsmakterna skall kunna tvinga fram skattebetalning av en person som inte är ansvarig för skatten genom att belägga hans fordon med brukandeförbud. När ett fordon övergår till ny ägare bör, enligt vår uppfattning, gälla att bara skatt som förfaller till betalning efter förvärvet kan föranleda brukandeförbud. Reservation 3 handlar om restavgift för fordonsskatt efter avställning. Vi reservanter anser att reglerna om uppbörd av fordonsskatt efter det att en avställning upphört är krångliga och kan leda till att fordonsinnehavaren måste betala restavgift, utan att vederbörande rår för förseningen med betalning av skatt. Vi vill därför att reglerna ändras så att sådana effekter inte kan inträffa. I reservation 5 behandlas kilometerskattesystemet. Vi är överens om att rekommendera att man snarast avskaffar kilometerskattesystemet och i stället inför samma system som tillämpas i de flesta andra europeiska länder, nämligen särskild skatt på motorbrännolja. Motiven härför kan sammanfattas i att kilometerskattesystemet är byråkratiskt, tungrott, komplicerat och dyrbart, medan brännoljeskatten har överlägsna fördelar i fråga om enkelhet och smidighet för såväl enskilda fordonsägare som myndigheter. Britta Bjelle utvecklade denna motivering i motsvarande debatt vid föregående riksmöte. om skatten för dieseldrivna personbilar. Riksdagen torde ha syftat till att beskattningen skulle vara neutral för olika bränslen för personbilar. Men nu har de rörliga skatterna för dieseldrivna fordon höjts i betydligt snabbare takt än bensinskatten. Vi anser det därför vara motiverat att se över hela frågan om beskattningen av dieseldrivna personbilar. Reservation 8 står bara moderaterna i utskottet bakom. Den gäller accis vid import av äldre bilar. Äldre utländska bilmodeller av teknikhistoriskt värde importeras sällan till Sverige på grund av att accisen tas ut enligt allmänna regler. Den blir då oftast för hög för att importen skall komma till stånd. Vi anser att man i Sverige liksom i grannländerna skall kunna göra avsteg från detta och sänka accisen. Vi föreslår att skatten skall tas ut i form av ett schablonbelopp på 1 500 kr. för bilar och 750 kr. för motorcyklar. Med det anförda, fru talman, vill jag yrka bifall till reservationerna 1,2, 3, 5, 6 och 8.

Fru talman! Jag skall tala om skatteutskottets betänkande 35 som dels behandlar regeringens proposition om höjning av fordonsskatten för vissa lastbilar och släpvagnar, m.m., dels ett antal motioner från den allmänna motionstiden. Vi i folkpartiet accepterar en höjning av fordonsskatten. Därför går jag direkt över till motionerna. En av motionerna handlar om att det borde finnas en rullande 30-årsgräns för skattebefrielse av registrerade samlarfordon. I dag behöver man inte betala fordonsskatt för ett fordon som ursprungsregistrerats år 1950 eller tidigare. Folkpartiet menar att det vore rimligt att man för alla fordon som är 30 år eller äldre inte behövde betala fordonsskatt. Bilar som är 30 år eller äldre är samlarbilar, och ägarna till dessa lägger ned både pengar och arbete för att hålla dem i gott skick. Härigenom medverkar de till att skapa motorfordonshistoria. De samlarbilar som är i brukbart skick kan i regel inte användas på allmänna vägar mer än några få sommarveckor. Eftersom dessa kördugliga fordon är i ursprungsoch utställningsskick och dessutom är historiska föremål väl värda att beskåda, anser vi som motionären att det är riktigt med en rullande 30-årsgräns för skattebefrielse, och därför yrkar jag bifall till reservation 1. I dag ansvarar varje fordonsägare för den kilometerskatt som belöper på den körsträcka som körts med fordonet medan denna person har varit ägare. Detta förefaller att vara självklart. Då borde det också vara lika självklart att den kilometerskatteskuld som en person åsamkat sig alltid skall betalas av den som skaffat sig skulden. Men så är det inte. Ett fordon, för vilket skatten förfallit till betalning och inte betalats, kan beläggas med brukarförbud. Det leder till att en ny ägare efter en överlåtelse kan bli skyldig att betala en tidigare ägares skatt för att få bruka bilen. Här har staten alltså sett till att i alla lägen helgardera sig för att få in skatt, oavsett om det är fel person som får betala. Vi anser att det är riktigt att den som ägt bilen under den tid då skulden uppkommit skall vara betalningsansvarig och inte nästa ägare, och därför yrkar jag bifall till reservation 2. När det gäller reglerna om uppbörd av fordonsskatt efter det att avställningen upphört, kan konstateras att dessa regler är synnerligen komplicerade, vilket kan leda till missförstånd och försenade skatteinbetalningar, som i sin tur genast leder till restavgifter. Normalt förfaller fordonsskatten till betalning omedelbart då avställningen upphört. Skatten skall betalas senast 21 dagar efter den tidpunkten. Betalas skatten senare tas restavgift ut, oavsett om avin om skatten kommit fordonsägaren till handa eller ej. Fordonet får normalt inte användas förrän skatten har betalats. Emellertid finns det möjlighet att få skattekredit, och då får fordonet användas omedelbart, trots att skatten inte förfaller till betalning förrän 21 dagar efter det att avställningen upphört. Detta kan lätt leda till missförstånd. Eftersom reglerna är komplicerade och avställningen i sig är en avvikande händelse, vars regler inte är lika allmänt kända som tillvägagångssättet vid den ordinarie betalningen av fordonsskatten, vore det rimligt om bestämmelserna om restavgift var särskilt humana på det här området. Därför yrkar jag bifall till reservation 3. Vidare är det intressant att notera att ovanligt många myndigheter är inblandade när det gäller vägtrafikskatten, i varje fall fem myndigheter. Av det skälet borde det vara rimligt att försöka minska antalet inblandade myndigheter, och därför yrkar jag bifall till reservation 4. Kilometerskattesystemet trädde i kraft den 1 januari 1974. Kilometerskatten infördes huvudsakligen därför att den — jämfört med den dåvarande brännoljeskatten — ansågs ge bättre möjligheter att anpassa beskattningen efter kostnadsansvarighetsprincipen. En kilometerskatt ger ju en beskattning av det enskilda fordonets faktiska körsträcka, och det var detta som var eftersträvansvärt. Emellertid ställer systemet stora krav på den enskilde fordonsägaren. Alla kilometerskattepliktiga fordon skall vara utrustade med en särskild räknare som registrerar körsträckan, och denna räknare skall fordonsägaren betala. Kilometerräknarapparaturen skall vara plomberad. Den skall besiktigas innan fordonet tas i bruk och sedan varje år samt efter det att den har reparerats. Härutöver finns långt gående krav på fordonsägarna. Sverige och Norge är de enda länder i Europa som tillämpar systemet. Kilometerskattesystemet har gett upphov till praktiska och administrativa besvärligheter. Det har visat sig att driftstörningar är vanliga och dyrbara för fordonsägaren. En undersökning som gjordes 1982 visade att det i 28 96 av alla lastbilar hade förekommit något ingrepp i räkneapparaturen. Motsvarande siffra för taxibilar var 42 Jo. Alternativet till kilometerskatten är en brännoljeskatt. Den har överlägsna fördelar i fråga om enkelhet och smidighet för såväl enskilda fordonsägare som myndigheter. Därför yrkar jag bifall till reservation 5. När kilometerskatten infördes var de körlängdsberoende skatterna lägre för dieseldrivna bilar, bl.a. därför att dessa bilar var betydligt dyrare i inköp än bensindrivna bilar. Så var det alltså när kilometerskatten infördes, men sedan dess har de rörliga skatterna för dieseldrivna fordon höjts i betydligt snabbare takt än bensinskatten. I detta sammanhang är det intressant att notera att under perioden 1976-1985 höjdes dieselskatten med 826 926, medan bensinskatten under samma period höjdes med 281 20. Detta innebar att i mars 1985 hade driftkostnaderna för dieselbilar passerat driftkostnaderna för bensinbilar, trots att dieselbilar i genomsnitt förbrukar 12 76 mindre drivmedel. Till detta kommer så oljeskattehöjningen den 1 januari i år, som ytterligare missgynnar dieselbilarna. Den ogynnsamma kostnadsutvecklingen för dieseldrivna fordon medför en kraftigt minskad marknad för dieselfordon i Sverige. Med tanke på att dieselfordonen är mer miljövänliga och energisnåla än bensinfordon är detta en olycklig utveckling, allra helst som det av beredskapsskäl är viktigt att det i fredstid finns avsättning för diesel, då försvarsmaktens fordonsflotta till huvudsaklig del är dieseldriven. Mot bakgrund av vad jag redovisat borde beskattningen av dieseldrivna personbilar ses över i syfte att finna ett system där ägarna av dessa fordon inte missgynnas. Med detta vill jag yrka bifall till reservation 6.

Fru talman! Jag tycker det är bra att skatteutskottet i sin helhet ställer sig bakom regeringens proposition om höjning av fordonsskatten för vissa lastbilar och släpvagnar. Höjningen, som är drygt 50 96, beräknas inbringa 400 milj.kr., vilket också Marianne Andersson påpekade. De avses användas för att förbättra vissa delar av det svenska vägnätet. Vinsten av dessa investeringar torde dessutom kunna tillskrivas i första hand den tyngre lastfordonstrafiken. Men de ger också givetvis positiva effekter för vägtrafiken i stort. I budgetpropositionen preciseras väganslagen närmare, och jag noterar att standarden på vägar i skogslänen kommer att höjas avsevärt. Fru talman! Som det har sagts har det till betänkandet fogats åtta reservationer som bygger på motioner från den allmänna motionstiden. Flera av reservationerna återkommer år från år och är mycket väl kända. Senast behandlade vi en av dem vid ett plenum den 24 april 1986. I reservation 1 framförs förslag om en rullande åldersgräns för skattebefrielse för äldre motorfordon. Jag kan faktiskt inte förstå att det skulle vara enklare att införa en rullande 30-årsgräns. Argumentationen för en sådan är inte på något sätt övertygande. De nuvarande reglerna måste vara att föredra. De är dessutom enklare, eftersom man tillämpar en fastställd gräns, som avser årsmodeller från 1950. Frågan om ägarbyte behandlas i reservation 2. Inte heller på den punkten ser jag några problem med nuvarande regler. Som Marianne Andersson mycket riktigt påpekade är reglerna så enkla att man faktiskt bara behöver lyfta telefonluren och ringa bilregistret. Jag kan inte se att detta skulle innebära något krångel eller några svårigheter. I reservation 3 tar man upp en fråga som vägtrafikskatteutredningen har behandlat, nämligen frågan om restavgift för fordonsskatt. Utredningen har pekat på vissa olägenheter i de nuvarande reglerna och anfört att systemet bör ses över. Frågan bereds för närvarande inom regeringskansliet, varför jag tycker det finns skäl att avvakta. En ny utredning om vägtrafikskatten föreslås i reservation 4. Frågan om vägtrafikskatten har utretts i elva år. Under den tiden har åtta delbetänkanden avlämnats. De har föranlett många förenklingar. Vi tycker inte att det finns skäl att ånyo tillsätta en utredning om vägtrafikskatten. Reservationerna 5 och 6 behandlar avskaffandet av kilometerskattesystemet och nivån på kilometerskatten. I motsats till reservanterna anser vi i utskottsmajoriteten att det nuvarande kilometerskattesystemet är det mest rättvisa, inte minst ur kostnadsfördelningssynpunkt. Vi tror inte att en särskild skatt på motorbrännolja, som anvisas i reservationen, innebär någon administrativ eller ekonomisk fördel. Det krav som framförs i den motion som ligger till grund för reservation 7 anser jag vara till vissa delar tillgodosett genom den beredning som pågår i regeringskansliet med anledning av den framställning som föreligger från Storstockholms lokaltrafik. Det ställningstagande man kommer fram till inom regeringskansliet kommer att vara mycket vägledande. Reservation 8 gäller accis vid import av äldre bilar. Reservanterna åberopar Norge som föregångare när det gäller skattelättnader vid sådan import. Det är en dålig jämförelse, Karl Björzén. Det är också en dålig reservation. Norge har en mycket högre accis än Sverige. Därför tycker jag det är fel att göra den jämförelsen. Som exempel kan jag nämna att en ny Volvo kostar över 200 000 kr. i Norge. Det bör man hålla i minnet. Det beror givetvis på de merkostnader man får på grund av olika skatter. Jag ställer därför frågan till Karl Björzén: Varför skall man skattevägen subventionera just de äldre bilarna? Fru talman! Jag yrkar bifall till skatteutskottets hemställan i betänkandet i dess helhet och avslag på samtliga reservationer.
Fru talman! Jag skall inte ta upp tid med att beröra Bo Forslunds inlägg beträffande alla reservationerna utan bara ta upp den fråga som behandlas i reservation 8. Bo Forslund talar om accisen i Norge och kostnaderna där för en ny Volvo. Men frågan gäller ju inte nya bilar utan gamla bilar av teknikhistoriskt värde. Enligt vår mening bör vi kunna kosta på oss att göra det möjligt att importera sådana till Sverige. Den inkomstminskning för staten som detta skulle föranleda är försumbar i det här sammanhanget. Det är bara fråga om missunnsamhet när man avstyrker en sådan motion.

I dag är fem myndigheter inblandade då det gäller vägtrafikskatten. Varje gång vägtrafikskatten har varit föremål för utredning har det varit andra saker man övervägt än just frågan om vilka myndigheter som handlägger olika delar av den skatten. Tanken är alltså inte att det skall vara någon ny stor utredning utan endast att man skall se över möjligheterna att lägga ihop de arbetsuppgifter som i dag är fördelade på fem myndigheter. Bo Forslund säger att kilometerskatten skulle vara rättvis som den är för närvarande. Men faktum är att Sverige och Norge i dag är de enda länder i Europa som använder sig av kilometerskattesystemet. Det systemet är utan tvivel ytterst kostsamt för den enskilde. Det skulle för den enskilde personen vara mycket billigare, om vi hade ett brännoljeskattesystem. Vilket system som är att föredra beror alltså på vad man prioriterar. Om man prioriterar att den enskilde individen skall ha det så bekvämt och bra som möjligt, när han använder sig av dieselolja, som det ju handlar om, då är kilometerskattesystemet inte det bästa. Då det gäller beskattningen av dieseldrivna bilar skulle den nuvarande nivån vara rimlig enligt Bo Forslunds uppfattning. Man kan fråga sig om den är det, eftersom tanken tidigare var att den dieseldrivna bilen skulle ha en lägre skatt på grund av att den var dyrare i inköp. Utvecklingen har emellertid varit den att dieselskatten har ökat med 826 96. Under samma period har bensinskatten ökat med 281 96. I dag är det så således dyrare att köra en dieseldriven bil, samtidigt som den är dyrare i inköp. I det läget tycker vi att det är dags att fundera över om vi skall ha några dieseldrivna fordon i Sverige eller inte. Skall man ha det, vilket det finns ett intresse av, eftersom försvarsflottan ju till stora delar är dieseldriven, måste man se över systemet så att kostnaderna åtminstone ligger i rimlig paritet med varandra.

Fru talman! Till Karl Björzén vill jag först säga att det exempel jag nämnde om Norge och Volvo inte hade annat syfte än att visa att man i Norge har ett helt annat accisuttag på bilar än det som gäller i Sverige, oavsett vilka årsmodeller det kan vara fråga om. Till Britta Bjelle: Jag håller med om att det är dyrare att i dag ha en dieseldriven bil, om man använder den för privat bruk. Använder man den i nyttotrafik belastar den merskatt som då tas ut givetvis transportkostnaderna. Man förlorar ju inte de pengarna som enskild åkeriägare eller individ, utan vi får mer pengar till statskassan. Det tycker jag att vi i allra högsta grad bör hälsa med den största tillfredsställelse. Kilometerskatten har varit på tapeten i många, många olika omgångar. Jag har sagt att kilometerskatten visserligen har sina nackdelar, men vägtrafikskatteutredningen kom så sent som 1984 fram till att brännoljeskatt inte var en form av skatt som hade uppenbara fördelar jämfört med den nuvarande kilometerskatten. Det finns problem, en rad problem, också med en brännoljeskatt — inte minst det att man måste använda sig av ett visst märkningsförfarande, som i sig har inbyggda problem. Det blir kostsamt och krångligt för oljebolagen. Även om kilometerskattesystemet har sina brister så kommer man att ständigt kunna förbättra det. I dag har vi betydligt bättre kilometerräknare än tidigare, och framför allt driftsäkrare. Jag tycker att Britta Bjelle gör problemet större än vad som behövs. Jag vill också säga att jag i min umgängeskrets har vissa åkeriägare, men där har jag inte funnit att det här skulle vara något stort problem för näringen som sådan. I vissa fall har det faktiskt uttryckts att det är ett rätt bra system, och man tror inte att det går att hitta något system som är bättre.
Fru talman! När jag gick tillbaka och tittade på den utredning där man jämförde kilometerskattesystemet med brännoljeskatten, var det ganska intressant att läsa remissutfallet den gången. De remissorgan som faktiskt hade ordentlig kunskap på området och som kanske var mer anknutna till verksamheten med transporter än de andra myndigheterna, var egentligen mer avvisande till kilometerskattesystemet än till brännoljeskattesystemet, som de tyckte var att föredra. Exempelvis ansåg tullmyndigheterna, som har att göra en hel del med kilometerskatten, att uppgifterna med vägtrafikskatten tog mycket tid i anspråk och att det förelåg svårigheter att tillräckligt kontrollera personbilstrafiken. Sveriges industrioch bilgrossistförening tyckte att kilometerskatten var allmänt otymplig. Motorbranschens riksförbund tyckte att kilometerskatten skulle avskaffas. Motormännens riksförbund ansåg kilometerskatten vara alltför krånglig. Svenska åkeriförbundet och Svenska taxiförbundet, som Bo Forslund hänvisar till och har goda vänner inom, ville ha en fast skatt. Lyssnar man till dem som har mycket att göra med den här typen av verksamhet, verkar det som om i alla fall de skulle ha föredragit en brännoljeskatt. Bo Forslund hänvisar till att det skulle finnas många problem också med brännoljeskatten. Det är möjligt att det finns en del, men trots allt verkar de flesta länder tycka att brännoljeskatten är bra. Det är ju, för att än en gång notera detta, bara Sverige och Norge som har kilometerskatt.
Fru talman! Det är intressant att notera att Bo Forslund tycker att Svenska åkeriförbundet, där han hade sina goda vänner, inte har satt sig in i frågan.
Fru talman! Sätter man sig in i brännoljeskatten, finner man också problem, och minst lika stora problem. Det var just detta vägtrafikskatteutredningen kom fram till.

Fru talman! Både för enskilda och för näringslivet är det utomordentligt betydelsefullt med väl fungerande kommunikationer. Detta gäller självfallet såväl inhemsk trafik som trafik till och från Sverige. När det gäller den sistnämnda frågan är det viktigt att inte bristen på tullresurser hindrar exempelvis öppnandet av nya färjelinjer eller fler landningsmöjligheter för flyget. Det förefaller mig som om Skåne härvidlag är missgynnat, och vi moderater har tillsammans med skatteutskottets folkpartister i reservation nr 1 krävt att riksdagen uttalar sig för ökade tullresurser i Skåne, förslagsvis genom försök att få organisationen mer flexibel. Därigenom skulle inte ytterligare resurser behöva ställas till tullens förfogande. Vi är också eniga med folkpartiet i reservation nr 5, där vi påtalar det märkliga förhållandet att färjetrafiken i Öresund och södra Östersjön alltjämt när det gäller skattefri försäljning är missgynnad i jämförelse med annan nordisk färjetrafik. Regeringen bör snarast i kontakt med berörda länder försöka rätta till missförhållandena. En annan reservation som också rör skånska förhållanden är reservation nr 6, i vilken de tre borgerliga partierna ånyo påtalar det grovt orättvisa i att färjelinjen Ystad—-Rönne klassificeras som ”kort rutt” med väsentligt ogynnsammare provianteringsvillkor än de som gäller för ”långa rutter”. Här missgynnas Skåne i jämförelse med trafiken från Stockholmsoch Göteborgsregionen till Finland och Danmark. Dessa linjer betraktas som ”långa rutter”, trots att restiden i allmänhet är kortare än den mellan Ystad och Rönne. Regeringen bör enligt vår uppfattning förnya ansträngningarna att försöka träffa en överenskommelse med danskarna om en ändrad klassificering av färjelinjen Ystad Rönne. I tre andra reservationer är vi moderater ensamma. I reservation nr 3 återkommer vi till kravet på tillstånd till ankomstförsäljning av alkohol och tobak vid de av våra flygplatser som har utlandstrafik. En sådan ankomstförsäljning skulle vara bekväm och praktisk för passagerarna samt trafikekonomiskt fördelaktig. Dessutom skulle den medföra större flygsäkerhet. Skälen är alltså flera för att tillåta ankomstförsäljning. Regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag i den riktningen. I många avseenden är en frihamn fördelaktig för både import och export. Enligt vår uppfattning är det därför naturligtvis en brist att vår i särklass största och viktigaste flygplats, Arlanda, som har stor och växande godshantering inte har någon sådan frihamn. Näringsutskottet, som också har behandlat frågan, påpekar det viktiga i att regeringen följer utvecklingen och uppmärksammar dess inverkan på svensk utrikeshandel. Vi vill gå något längre och anser att regeringen bör godkänna en frihamnsetablering. Vår sista reservation rör Gotlandstrafiken. I likhet med länsstyrelsen på Gotland, kommunen och statens industriverk anser vi att viss skattefri försäljning av varor skulle få ske, trots att det rör sig om inrikestrafik. Man borde också undersöka möjligheterna att tillåta viss servering av obeskattade alkoholdrycker. Gotland behöver det stöd som dessa åtgärder skulle medföra. Med det sagda, fru talman, yrkar jag bifall till reservationerna 2, 3, 4, 5, 6 och 7.

Fru talman! I samband med behandlingen av anslag till tullverket har såväl detta år som förra året frågor om kustbevakningens sambandscentraler i framför allt Gryt och Kungshamn varit föremål för långa och ingående diskussioner både i skatteutskottet och i riksdagen. I flera motioner har man begärt att sambandscentralerna skall vara kvar och att de skall vara öppna dygnet runt. Frågan om kustbevakningens och därmed också sambandscentralernas organisatoriska hemvist blir senare i vår föremål för riksdagens beslut. Jag skall därför ej här gå in på just denna fråga. Det är emellertid viktigt att understryka värdet av en kontinuerlig bevakning på viktiga kuststräckor. Från många håll har med skärpa framhållits den trygghetsfaktor som sambandscentralerna utgör för såväl sjöfarande som ortsbefolkning. Det vakande ögat i kombination med en alltmer utbyggd och förfinad teknik ger det bästa resultatet när det gäller sjöräddning, bevakning av våra fiskegränser, smuggelbekämpning, tidiga upptäckter av oljeutsläpp osv. Det är därför glädjande att skatteutskottet nu enhälligt — dock inte utan viss vånda — föreslår riksdagen besluta att sambandscentralen i Gryt skall tillföras medel för att möjliggöra öppethållande dygnet runt samt att vad avser Kungshamn ingen omorganisation får ske utan att det först redovisas för riksdagen. Detta betyder att riksdagens beslut förra året i denna fråga står fast. Ja, utskottet skärper faktiskt sin skrivning genom att klart uttala att sambandscentralerna i såväl Gryt som Kungshamn bör hållas öppna dygnet runt. Fru talman! I skatteutskottets betänkande nr 25 upptas dessutom budgetpropositionen om anslag till tullverket samt ett antal motioner om tullverksamheten. I motion Sk590 har fyra folkpartister föreslagit att byggandet av nya lokaler för distriktstullkammaren vid Arlanda bör skjutas något på framtiden. I reservation nr 1, till vilken jag yrkar bifall, instämmer vi i motionärernas bedömning att denna nybyggnad bör senareläggas något med hänsyn till det ansträngda budgetläget. Fru talman! Det förekommer i dag en mycket omfattande personoch godstrafik längs den skånska kusten. Man noterar en ökande trafikström till och från Danmark, Tyskland och Polen. Både näringsliv och allmänhet ställer krav på nya transportleder till sjöss och även på fler landningsmöjligheter för flyget. Utskottsmajoriteten betonar att man inte är negativ till öppnandet av nya färjelinjer men att man inte anser sig kunna finansiera ytterligare insatser på tullsidan. Enligt min mening bör tullverket hitta — Prot. 1986/87:113 lösningar för att möjliggöra öppnandet av nya färjelinjer och även skapa 29 april 1987 landningsmöjligheter för flyget, för att på så sätt öka valfriheten och konkurrensen vilket är bra för konsumenterna. Jag yrkar bifall till reservation nr 2. Fru talman! I reservation nr 5, till vilken jag yrkar bifall, tar moderaterna och folkpartisterna i utskottet upp frågan om den s.k. ”lex Öresund”. Vi begär där en översyn av bestämmelserna för Öresundstrafiken i syfte att få en helhetslösning eller om man så vill en långsiktig planering som skall syfta till att främja konkurrens och valmöjligheter i Öresundstrafiken samt att aktivt ta upp frågan med de länder som berörs. Huruvida färjelinjen Ystad— Rönne skall betraktas som s.k. ”lång rutt” har ävenledes varit föremål för diskussioner tidigare i skatteutskottet och i denna kammare. Som framgår av den gemensamma borgerliga reservationen nr 6 så begär vi där att regeringen bör förnya ansträngningarna att få en överenskommelse med Danmark i detta ärende. Det kan tyckas som om utskottsmajoritetens skrivning egentligen innehåller samma sak när man skriver att regeringen skall ägna frågan uppmärksamhet och i lämpligt sammanhang ta initiativ som kan visa sig motiverade. Skillnaden är att vi reservanter vill skärpa kraven genom ett tillkännagivande samt att vi vill peka på att färjetrafiken Ystad—Rönne bör få bedrivas på samma villkor som t.ex. färjetrafik i Göteborg och Stockholm med istort sett jämförbara restider. Jag yrkar, fru talman, bifall till reservation nr 6 och sammanfattningsvis än en gång bifall till reservationerna 1, 2, 5 och 6 och i övrigt bifall till hemställan i utskottets betänkande.
Fru talman! I skatteutskottets betänkande nr 25 om anslag till tullverket behandlas också ett antal motioner. Först vill jag uttala min tillfredsställelse över att enighet till slut kunde uppnås beträffande sambandscentralen i Gryt. Genom det ökade anslaget å 800 000 kr. och genom det enhälliga förslaget från utskottet så förutsätter jag att oron för försämrad bevakning nu skall vara borta. Sambandscentralen bör således, liksom tidigare, hållas öppen dygnet runt. I ett flertal motioner krävs ökade resurser till tullbevakningen i Skåne. Som framgår av utskottsbetänkandet så har betydande resursförstärkning redan ägt rum i de skånska hamnarna. Ett 60-tal man har under perioden 1984-1985 förts över till detta område. I Trelleborg — där trafiken ökat kraftigt under senare år — har generaltullstyrelsen för avsikt att genom omflyttningar ytterligare förstärka resurserna. Också hundtjänsterna är det GTS avsikt att förstärka i de skånska hamnarna. De nya hundekipage, vilkas anskaffning det finns utrymme för i budgeten, kommer att placeras i de skånska hamnarna, vilket jag med tillfredsställelse vill notera. Beträffande Öresundstrafiken uttalade utskottet förra året som sin uppfattning att samma regler skall gälla här som i övrigt i nordisk färjetrafik. Beslut om förändringar fordrar överenskommelse med berört land och 123 utskottet uppmanar regeringen att uppta förhandlingar med dessa. Detta har skett tidigare, och vi förutsätter att frågorna på nytt aktualiseras. Beträffande färjelinjen Ystad— Rönne är nuvarande regler än mer utmanande. Från Stockholm och Göteborg utgår jämförbara färjelinjer till Finland resp. Danmark, och dessa klassas som längre rutter, medan färjelinjen mellan Ystad och Rönne på Bornholm betecknas som kort rutt. Här råder således helt olika regler och en omklassificering av linjen Ystad— Rönne borde ske snarast. I reservation nr 6 kräver vi reservanter att regeringen snarast förnyar sina ansträngningar att få till stånd en överenskommelse med Danmark som tillgodoser detta önskemål. Jag har inte tänkt gå i polemik vare sig med utskottet eller reservanterna på de andra punkterna. Men jag vill ändå säga att jag inte förstår hur man kan plädera för att köp av alkohol skall stimuleras. Vi har här i riksdagen ganska ofta, och för inte så länge sedan, diskuterat de problem som alkoholen medför. Vi har diskuterat de kostnader som den medför för vår sjukvård. Att samtidigt göra det gynnsammare för dem som har haft förmånen att vistas utanför vårt land att köpa mer alkohol tycker jag rimmar dåligt med de tongångar som annars brukar framföras i denna kammare. De regler vi har beror på internationella överenskommelser. Vi är bundna av det systemet och jag förstår att vi är tvungna att följa samma regler. Men därifrån till att plädera för gynnsammare regler för inköp av alkohol — det gör mig förvånad. Fru talman! Med det jag har anfört yrkar jag bifall till de reservationer där mitt namn är antecknat och i övrigt till utskottets hemställan.

Fru talman! Skatteutskottets betänkande nr 25 behandlar tullverksamheten, anslagen D4—D7 i bil. 9 till budgetpropositionen. I anslutning härtill har under den allmänna motionstiden väckts 26 motioner som alla berör tullens verksamhetsområde. Vad gäller anslagsfrågan är utskottet enigt, med undantag för p. 7, där folkpartiets representanter i utskottet har reserverat sig till förmån för ett 16 milj.kr. lägre anslag. De vill skjuta på byggandet av distriktstullkammaren vid Arlanda flygplats. Utskottsmajoriteten finner det inte möjligt att vänta längre, med hänsyn till att lokalerna där befinner sig i ett dåligt skick, att de är mindre ändamålsenliga och ur arbetsmiljösynpunkt olämpliga. Vi måste sörja för att tullpersonalen har möjligheter att på ett effektivt sätt fullfölja sina arbetsuppgifter. Samtidigt vill jag tillfoga att jag har den uppfattningen att man många gånger kan ifrågasätta sådana här besparingar. På sikt kanske det inte är någon besparing. Jag tror att vi sparar även på att göra de här insatserna, så att vi får en effektivare verksamhet. En annan fråga som har varit föremål för ingående debatt i utskottet är bemanningen av sambandscentralen i Gryt. Utskottet tillmötesgår flera motionskrav om möjligheten att hålla denna öppen dygnet runt genom att föreslå höjning av anslaget med 800 000 kr. Vad gäller sambandscentralen i Kungshamn har det inte förekommit några ambitioner att förändra dennas verksamhet. Utskottet är inte i och för sig negativt till sådana önskemål, men i Prot. 1986/87:113 budgetpropositionen diskuteras avvägningen mellan service och kontroll, 29 april 1987 och därvid måste kontrollen prioriteras. Vad gäller Ängelholms flygplats skulle en omklassificering från klass C till klass B göra det möjligt att, om tullen kan ställa resurser till förfogande, där även bedriva utrikes chartertrafik. Generaltullstyrelsen beslutar om sådan klassificering, men för dagen föreligger ingen ansökan om omklassicifering av Ängelholms flygplats. Jag yrkar därför avslag på reservationen. Jag tycker att det är fel väg att här i riksdagen framföra ett sådant här krav när det inte gjorts någon framställning i frågan från huvudmannen. I reservation nr 3 begärs förslag från regeringen om ankomstförsäljning vid flygplatser med utlandstrafik. Frågan om ankomstförsäljning avvisades av utskottet så sent som i höstas. Motiveringen var då att det strider mot de principer som ligger till grund för den skattefria försäljningen och mot internationella åtaganden. Nordiska rådet har ställt sig avvisande till tankar på ankomstförsäljning, och ett sådant beslut som reservanterna vill ha skulle därför skapa irritation hos våra grannländer. Jag yrkar följaktligen avslag på reservation nr 3. I reservation nr 4 föreslås ett tillkännagivande till regeringen om en frihamn vid Arlanda flygplats. Utan att närmare kommentera de motiveringar som framförs i reservationen vill jag erinra om vad utskottet skriver om att Sigtuna kommun nyligen gjort en framställan hos regeringen om att få inrätta en frihamn vid Arlanda flygplats och att denna ansökan för närvarande är föremål för remissbehandling. Med hänsyn till detta finns det ingen anledning för riksdagen att göra något uttalande i frågan. Jag yrkar därför avslag på reservation nr 4. I reservation nr 5 upptas frågan om skattefri försäljning av vissa varor i samband med färjetrafiken över Öresund. Såvitt jag vet har denna fråga behandlats snart sagt varje år. Lex Öresund tillkom redan på 60-talet, och jag föreställer mig att frågan har diskuterats här i kammaren innan jag själv blev riksdagsledamot. Det krav som framförs är att mängden av de varor som man har rätt att köpa, exempelvis tobaksvaror, skall fördubblas. Jag har svårt att tro att möjligheten för den resande att på varje resa få köpa ytterligare ett paket cigarretter skulle främja trafiken över Öresund så mycket att det skulle ha avgörande betydelse för denna. Som bekant har regeringen träffat överenskommelser om denna försäljning, i första hand med Danmark, där man hittills ställt sig starkt avvisande till förändringar. Vi förutsätter dock att frågan alltjämt kommer att hållas aktuell genom kontakter mellan de nordiska länderna. Med detta vill jag avstyrka reservationen. I reservation nr 6 om färjelinjen Ystad-Rönne gör reservanterna jämförelser med färjelinjerna från Göteborgsoch Stockholmsregionerna och vill ha linjen klassificerad som lång rutt. Klassificeringen bygger på en överenskommelse med de andra nordiska länderna. Frågan har varit föremål för överläggningar med den danska regeringen. Någon enighet har inte kunnat uppnås, och med anledning härav har regeringen i maj förra året avslagit ett besvärsärende med krav på omklassificering av linjen. Vi får förutsätta att regeringen även i fortsättning 125 Prot. 1986/87:113 en ägnar frågan uppmärksamhet och tar de initiativ som kan visa sig motiverade. I den sista reservationen i detta ärende berörs frågan om servering av obeskattade alkolholdrycker ombord på Gotlandsfärjorna och hävdas att en viss försäljning ombord bör tillåtas. Motivet skulle vara att stimulera till god trafikförsörjning, förlänga turistsäsongen och öka Gotlands attraktionskraft för konferensverksamheten. Gotland är en del av Sverige och måste omfattas av samma lagstiftning som övriga regioner. Ett sådant beslut som krävs i reservationen skulle stå i strid med de alkoholpolitiska mål som riksdagen beslutat om.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
Fru talman! Då dessa frågor tidigare varit föremål för riksdagens behandling och då jag inte avser att dra i gång någon alkoholpolitisk debatt kan jag fatta mig ganska kort och bara göra några konstateranden. Beträffande en frihamn på Arlanda har vi här av Torsten Karlsson hört att Sigtuna kommun ansökt om en sådan. Vi borde genom ett uttalande ha stött kommunen i den frågan, och därför hade det varit på sin plats att bifalla våra motioner på det området. När det gäller reservation nr 2 konstaterar jag att Torsten Karlsson säger: I valet mellan service och kontroll måste kontrollen prioriteras. Det var väl ett typiskt uttryck för regeringspartiet.

Fru talman! När det gäller Arlanda vill jag säga att det inte står i vare sig motionen eller reservationen att vi är emot byggnationen av nya lokaler. Vi säger helt enkelt att byggandet bör skjutas något på framtiden, blott och bart därför att budgetläget är så ansträngt. Det handlar här alltså inte om någonting annat än en ren prioritering. När vi enligt vår uppfattning får råd kommer vi att ställa upp på denna byggnation. Det händer, tycker vi, för litet när det gäller översynen av Lex Öresund för att få till stånd den helhetslösning som jag nämnde i mitt anförande. Vidare tycker vi att regeringen aktivt skall ta kontakt med berörda länder för att få valmöjligheter och främja konkurrensen i Öresundstrafiken. När det gäller Ystad— Rönne skulle jag vilja veta vad utskottsmajoriteten egentligen menar när man skriver att utskottet förutsätter att regeringen även i fortsättningen ägnar frågan om Ystad— Rönne uppmärksamhet och att man tar de initiativ som kan vara motiverade. Regeringen har ju tagit — Prot. 1986/87:113 ställning — man har avslagit besvären från länsstyrelsen i Malmöhus län, 29 april 1987 vilket innebär att regeringen har sagt nej till omklassificering till lång rutt. Vad är det då för uppmärksamhet man i fortsättningen skall ägna frågan? Om ni menar att det trots allt vore bra om linjen klassificerades som lång rutt skulle ni naturligtvis ansluta er till reservation nr 6. Som jag ser det är det den enda logiska slutsats man kan dra av utskottets skrivning.

Fru talman! När Torsten Karlsson säger att klassificeringen av färjelinjen Ystad— Rönne bygger på en överenskommelse och förutsätter att regeringen kommer att fortsätta att uppmärksamma frågan, är det gott och väl. Men varför kan man inte vara litet mer bestämd i sin uppfattning och kräva åtgärder som gör att denna rutt behandlas på samma sätt som andra rutter mellan Sverige och Finland och mellan Sverige och Danmark? Om utskottet hade sagt att detta var ett klart uttalat krav från riksdagen, då hade vi undvikit reservationen. Vi hade samtidigt gett ett ökat stöd till regeringen i de fortsatta förhandlingarna med Danmark. Vilka motiv föreligger, Torsten Karlsson, för att färjelinjen Ystad— Rönne skall klassificeras på annat sätt än de linjer som jag tidigare nämnde? De är ju avståndsmässigt lika långa, och det rör sig om färjelinjer mellan samma länder. Vilka motiv gör att färjelinjen Ystad— Rönne inte kan klassificeras på samma sätt som de övriga linjerna?
Fru talman! I frågan om en frihamn vid Arlanda flygplats har Sigtuna kommun gjort en framställning. Den behandlas av regeringen och är också föremål för remissbehandling. I det läget kan det inte vara riktigt att begära att riksdagen skall göra särskilda tillkännagivanden. Sådana skall man vara försiktig med och inte göra i onödan. Det är motivet till att vi yrkar avslag på förslaget att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som anförts i motionen om en s.k. frizon vid Arlanda. Vi vill avvakta behandlingen av frågan. Kraven på fler färjelinjer i Skåne och förslagen om utökad utlandstrafik på vissa flygfält är naturligtvis i första hand resursfrågor. Om man inte har möjlighet att anvisa resurser härför, Knut Wachtmeister, bör man inte säga att det är typiskt för regeringspartiet att prioritera kontrollen. På detta område borde Knut Wachtmeister vara försiktigare i sin schablonmässiga agitation mot regeringspartiet. Den kontrollverksamhet som bedrivs är mycket grannlaga. Smugglingen av narkotika och annat kräver en mycket noggrann kontroll. Därför måste den frågan prioriteras. Det har vidare förts förhandlingar om klassificeringen av färjelinjen Ystad— Rönne. Regeringen har tagit initiativ i frågan. Utskottet utgår också från att regeringen vid lämpliga tillfällen i sina nordiska kontakter kommer att driva den här och andra frågor. Därför anser jag att det är onödigt att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen.
Fru talman! Av det sista som Torsten Karlsson sade fick jag intrycket att han anser att regeringen har gjort vad som bort göras och att intresset inte är särskilt stort för att göra något ytterligare. Därmed förstår jag de skilda meningarna i utskottet. Jag hade förväntat mig att Torsten Karlsson i sitt första anförande skulle ha visat sig mer intresserad av att göra en insats för att få en rättelse till stånd. Det hade varit naturligt om utskottet hade låtit det komma till uttryck i betänkandet. Utskottet formulerar på ett mycket vagt sätt vad man egentligen vill, och det senaste inlägget förstärker intrycket av att intresset för att göra någonting är mycket svagt.
Fru talman! Vi skall vara rädda om våra relationer med övriga nordiska länder. Regeringen har i denna fråga förhandlat med övriga nordiska länder men inte kunnat komma överens med den danska regeringen. Då ställs kravet att vi ensidigt skall säga upp våra överenskommelser med de övriga nordiska länderna. Det tycker jag vore ett allvarligt steg att ta. Det är bättre att regeringen för förhandlingar med de övriga nordiska länderna vid lämpliga tillfällen.

Fru talman! Jag tänkte bara orda litet grand om kustbevakningens sambandscentraler. Även i år har det varit en ganska långdragen och segsliten behandling av sambandscentralerna, framför allt Gryt men även Kungshamn.

Vid Gryt har man det senaste året haft en försöksverksamhet, som pågått från i början av maj till i början av november, med begränsat öppethållande mellan kl. 8.00 och 22.00 alla dagar. När man sedan skall utvärdera försöksverksamheten, drar man ner bemanningen på Gryt till en person och inskränker öppethållandet ytterligare, till mellan kl. 8.00 och kl. 15.30 enbart vardagar. Utvärderingen av försöksverksamheten stämmer alltså inte ett dugg med det genomförande som man sedan har gjort. Försöksverksamheten genomfördes med väsentligt större bemanning än den man har haft sedan försöksperioden var över. Det här gav ju anledning till att motionera, och jag och några till krävde i motioner att man åter skulle ha full bemanning i Gryt och att Kungshamn skulle fortsätta att vara dygnet-runt-öppet. Man kan med utgångspunkt i fjolårets beslut fråga sig varför. För Gryt har jag redan relaterat situationen. För Kungshamn är förhållandet det att generaltullstyrelsen har begärt medel för att länka VHF m.m. in till Göteborg, till den regionala sjöledningscentral som marinen har där. Det här skapar naturligtvis oro för de anställda på sambandscentralen i Kungshamn men också för dem som bor och vistas på vattnen runt omkring Kungshamnsstationen. Därför fanns det anledning, med utgångspunkt i erfarenheterna från fjolåret, att åter igen motionera även om Kungshamn. I betänkandet i år finns det en mycket skärpt skrivning beträffande Kungshamn mot vad som var fallet förra året. Nu står det klart och entydigt att Kungshamns sambandscentral liksom tidigare i normalfall skall ha dygnet-runt-öppet. Det är bra. Den preciseringen behövdes med tanke på vad man har gjort med Gryt. För att komma tillbaka till Gryt vill jag nämna att ett enhälligt utskott har beslutat föreslå riksdagen en anslagsuppräkning i förhållande till budgetpropositionen med 800 000 kr., dvs. plus fyra tjänster. Den gamla cirkeln med fem tjänster, där man går runt med dygnet-runt-öppet, är alltså åter möjlig fr.o.m. den 1 juli i år. Men det här har inte varit friktionsfritt i utskottet. Det började med att socialdemokraterna yrkade avslag på motionsyrkandena, vilket innebar att man ville, och slogs för, att det fortfarande bara skulle vara en tjänst på sambandscentralen i Gryt. Det blev ett otal bordläggningar med olika argument som grund. När det stod klart för socialdemokraterna i utskottet att de ändå inte skulle få majoritet kom de med kompromissförslag som innebar att man skulle inrätta ett par heltidstjänster och någon halvtidstjänst. Detta gav upphov till ytterligare bordläggningar. Även detta misslyckades för socialdemokraterna, och det blev en majoritet för ett anslag på 800 000 kr., alltså en full återgång. Till detta förslag ansåg sig socialdemokraterna nödvändigtvis behöva ansluta sig för att inte skapa en större osämja i denna fråga. Det var heller inte någon stor politisk fråga som det fanns anledning att reservera sig i. Jag vill betona detta. Även om utskottets skrivning är enhetlig — vilket jag tycker är bra — skall man ha klart för sig, för historieskrivningens skull, att det inte är så enkelt som det sill synas av utskottets skrivning. Utskottets företrädare —i detta fall Torsten Karlsson som själv sitter på Östgötabänken— har alltså varit den som företrätt regeringsintressena och socialdemokraterna när det gällt att skära ned på Gryts sambandscentral. Det har misslyckats, och det tycker jag är bra.

Fru talman! För ganska precis ett år sedan, närmare bestämt den 24 april förra året, diskuterade vi här i kammaren motioner rörande sambandscentralen i Gryt och skatteutskottets svar på dessa motioner. Vid det här laget bör det vara klart för kammarens ledamöter att det i motioner inlämnade från folkpartiet, centerpartiet, moderaterna och vänsterpartiet kommunisterna hävdas att sambandscentralerna runt våra kuster utför ett värdefullt arbete vad gäller bl.a. service för kustbefolkningen och för vårt försvar. Det är därför viktigt att sambandscentralerna får finnas kvar och att de ges tillräckliga resurser för att hålla öppnet dygnet runt. Vad gäller sambandscentralen i Gryt fattade kammaren redan förra året ett beslut som innebar att ingen neddragning på öppettiderna fick göras utan att frågan redovisades för riksdagen. Trots detta stängdes sambandscentralen i Gryt i olika etapper, först under nattetid. Från oktober förra året har centralen hållits öppen endast måndag-fredag under kontorstid, och så är situationen den dag som i dag är. Anmälan till konstitutionsutskottet har gjorts på denna punkt, och diskussionen pågår där nu. Vi får se vad man kommer fram till under de överläggningarna. Nu rättas detta till i dag genom att folkpartiets och vänsterpartiet kommunisternas motioner tillstyrks, och därmed blir även centerns och moderaternas motioner tillgodosedda. Fru talman! Ett envist arbete ger ibland resultat. Riksdagsledamöterna från Östergötland Anna Wohlin-Andersson från centern, Per-Olof Strindberg från moderaterna och Nils Berndtson från vpk har tillsammans med Börje Stensson från folkpartiet under årens lopp envist arbetat för att sambandscentralen i Gryt skall finnas kvar med dygnet-runt-jour. I dag blir deras krav förverkligade. Det är nu viktigt att de 800 000 kr. som i dag anslås kommer att användas på ett sådant sätt att sambandscentralen i Gryt snarast öppnas med dygnet-runt-service. Det är viktigt att detta blir klart till sommaren då trafiken åter ökar och därmed sambandscentralens arbete blir viktigt. Jag förutsätter att riksdagens klara ställningstagande nu kommer att gälla fortsättningsvis. Slutligen vill jag uttrycka motionärernas tack till skatteutskottet för tillmötesgåendet vad gäller räddningen av sambandscentralen i Gryt.

Fru talman! Skatteutskottets betänkande 32 behandlar motioner om olika extra avdrag, bl.a. för folkpensionärer. Som framgår av namnet bör skattefria livräntor vara just skattefria. Så är emellertid inte alltid fallet när det gäller beräkningen av det extra avdraget för folkpensionärer. Enligt vår uppfattning är det både ologiskt och orättvist att en skattefri inkomst skall kunna påverka storleken av det extra avdraget negativt och därigenom öka skatten på folkpensionen. Jag yrkar bifall till reservation 1. Reservation 2 handlar om värdering av bostadsrätter vid beräkning av det extra avdraget för folkpensionärer. Vid beräkning av detta avdrag tas hänsyn till folkpensionärens skattepliktiga förmögenhet. Härvid tas en villa eller ett fritidshus upp till blott 10 2 av taxeringsvärdet minus eventuella lån. En bostadsrätt tas däremot upp till fulla värdet. Självfallet bör förmögenhetsre duceringen gälla alla slags bostäder. Den uppfattningen delas för övrigt av bostadskommittén i dess nu tre år gamla delbetänkande. Denna orättvisa bör undanröjas, och detta yrkar vi att riksdagen ger regeringen till känna. Jag yrkar bifall till reservation 2. I den sista reservationen påtalar vi en annan orättvisa när det gäller fastighetsvärdering. En fastighet utomlands, exempelvis i Norge eller i Finland, är underkastad ogynnsammare skatteregler än om fastigheten i fråga hade legat i Sverige. Den utländska fastigheten skall nämligen tas upp till hela sitt förmögenhetsvärde vid beräkning av folkpensionärernas extra avdrag. Enligt vår uppfattning är detta inte acceptabelt, och regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag om en rättvisare värdering. Med det sagda yrkar jag även bifall till reservation 3.

Fru talman! I det betänkande som vi nu debatterar behandlas bl.a. några motioner med yrkanden om förbättringar vad gäller avdraget för nedsatt skatteförmåga på grund av kostnader i samband med vissa sjukdomar. Från folkpartiets sida har vi stor förståelse för dessa krav. Att vi inte valt att yrka bifall till motionerna beror på att vi menar att det kan vara svårt att åstadkomma en väl avpassad och rättvis ersättning genom skattesystemet. Vi anser således att ersättningsfrågan kan lösas på ett bättre sätt genom socialförsäkringssystemet. I det nu aktuella betänkandet finns också några motioner med krav på en mera likformig och rättvis behandling då det gäller det extra avdraget för pensionärer. Knut Wachtmeister har behandlat dessa motioner. Jag vill därför nöja mig med att, när det gäller två av dem, bara yrka bifall. Jag yrkar alltså bifall till samtliga tre reservationer. Reservation 1 behandlar det extra avdraget för pensionärer med livränta. Det rör sig således vanligtvis om människor som under sin yrkesverksamma tid drabbats av någon skada som satt ned deras arbetsförmåga. Förlusten av en kroppsdel eller något annat lyte som man drabbats av medför en allvarlig påverkan. Man tvingas då ofta att leva ett annorlunda liv — ett fattigare liv, såväl ekonomiskt, kulturellt som socialt. I vårt land har vi varit överens om att bygga upp ett socialt välfärdssystem. Vi har i så stor utsträckning som möjligt försökt kompensera de människor som jag nu talar om. Regeln brukar vara att de skall kunna leva med minsta möjliga påverkan på samma sätt som andra människor. De skador som jag nu har nämnt är speciella på det sättet att de är livsfarliga. Därför har man infört en livränta för dessa personer, och denna livränta har högst medvetet gjorts skattefri. Det framgår av de belopp som det rör sig om att man har tagit skattehänsyn när man har fastställt livräntorna, beloppen är nämligen i regel ganska låga. Genom beräkningssättet av det extra avdraget får vissa pensionärer ändå en indirekt skattebelastning. Denna skattebelastning är allvarlig, eftersom den är omvänd proportionell mot pensionens storlek. De pensionärer som har så höga inkomster att de inte är berättigade till något extra avdrag drabbas över huvud taget inte. För dem är den här livräntan skattefri. Men för dem som har en så låg pension att de är berättigade till extra avdrag uppstår en skatteeffekt. Skatten som uppstår till följd av denna effekt blir Prot. 1986/87:113 högre ju lägre pension vederbörande uppbär. Inte nog med det. KBT, det kommunala bostadstillägget, påverkas också av detta, vilket gör att denna effekt blir ännu mer besvärlig för dessa pensionärer. För dem drar man ingen preliminär skatt, eftersom det rör sig om en skattefri livränta. I betänkandet på s. 7 står följande: ”Utskottet erinrade då om att det extra avdraget för nedsatt skatteförmåga i princip är behovsprövat — — —.” ”Då” var alltså förra gången som denna motion behandlades. Jag måste emellertid säga att det är en ganska konstig behovsprövning, när den leder fram till att de pensionärer som har de lägsta inkomsterna får den högsta skatten. Jag skulle gärna vilja att Anita Johansson förklarade detta. Jag brukar besvära Anita Johansson med många frågor, men jag skall bara ställa en enda denna gång. På vilka andra områden tänker ni socialdemokrater införa en principiell behovsprövning, som går ut på att en pensionär får högre skatt och sämre KBT ju lägre pensionen är?

Fru talman! I skatteutskottets betänkande nr 32 behandlas ett antal motioner som berör extra avdrag på grund av sjukdom eller handikapp och beräkning av extra avdrag för pensionärer i vissa fall. Som utskottet framhåller, är det ytterst svårt att via skattesystemet ge kompensation eller annat stöd. Vida bättre möjligheter att tillgodose detta behov finns i form av åtgärder på det sociala området. Det är dock angeläget att beloppen i de avdrag som nu finns bibehåller sitt realvärde och således ändras i förhållande till pågående penningvärdeförändringar. Till utskottsbetänkandet har fogats tre reservationer. Reservation 1 har tidigare talare redan motiverat, och jag skall endast understryka behovet av en förändring på denna punkt. I reservation 2 begärs att likartade regler skall tillämpas vid beräkning av det extra avdraget för folkpensionärer vid bestämmande av förmögenhetsvärdet för småhus och för bostadsrätter. Utskottet har hänvisat till att denna fråga för närvarande bereds i regeringskansliet, och därför vill man inte nu ta ställning i frågan, ett ställningstagande som inte är så ovanligt i skatteutskottet men som egentligen är oklart. Inte minsta antydan om vad utskottsmajoriteten anser framgår av utskottsbetänkandet. Här är det dock fråga om rättvisa och lika behandling, och nog borde utskottet kunnat ange sin uppfattning. När så inte skedde har vi från centern, moderaterna och folkpartiet framfört vår bestämda uppfattning om att likartade regler bör gälla vid bestämmande av förmögenhetsvärdet för småhus och för bostadsrätter.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

Fru talman! Detta betänkande behandlar som sagt några motioner från allmänna motionstiden, och det här ärendet är en gammal repris för kammaren. nader skall ge skattelättnader för bl.a. handikappade personer och personer med kroniska sjukdomar. Riksskatteverket har inför 1987 års taxering utfärdat anvisningar, som bl.a. anger vilka personer som bör vara berättigade till avdraget, vilka beviskrav som bör gälla och vilken försörjningsbörda den skattskyldige har. Det har väckts motioner om att en lika stor skattereduktion för alla personer med diabetes och magoch tarmsjukdom skall genomföras samt att man skall vidga inkomstgränserna för det extra avdraget. Det har också i en motion yrkats att den som lider av psoriasis skall vara berättigad till ett avdrag på mellan 8 000 och 9 000 kr. Skatteutskottet har tidigare uttalat förståelse för dem som drabbats av merkostnader till följd av sjukdom eller handikapp, men vi är tveksamma till att önskemålen skall tillgodoses avdragsvägen. Man kan kanske bättre tillgodose dessa personer genom åtgärder på det sociala området. Jag tycker att det är bra, Kjell Johansson, att vi är överens om detta. Fru talman! När det gäller det extra avdraget för pensionärer med skattefria livräntor, vill jag framhålla att samma yrkande framställdes vid förra riksmötet. Vi erinrade då om att det extra avdraget för nedsatt skatteförmåga i princip är behovsprövat och att avtrappningen av avdraget blir lika stor vare sig sidoinkomsten är skattepliktig eller inte — trots att behovet av extra avdrag kan sägas vara mindre om sidoinkomsten inte beskattas. Det tycker jag skall vara klart, Kjell Johansson. Angående förmögenhetsvärdet för bostadsrätter konstaterade vi redan förra våren att denna fråga behandlades i bostadskommittén. Enligt vad vi nu erfarit är den nu under behandling i regeringskansliet. Slutligen, fru talman, några ord om beräkning av extra avdrag för folkpensionärers förmögenhetsandel av bostadsfastighet i annat nordiskt land. Här begärs att sådant avdrag skall jämställas med avdraget för motsvarande fastighet i Sverige. Jag vill erinra om att vid förmögenhetstaxering skall fastigheten tas upp till sitt taxeringsvärde. Utländska fastigheter är normalt inte åsatta taxeringsvärde, varför en beräkning av dessa fastigheters förmögenhetsvärde torde bli osäker. Mot den bakgrunden är det enligt vår mening olämpligt att utvidga de förmånliga reduceringsreglerna i fråga om svenska fastigheter till att gälla fastigheter i övriga Norden.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

Fru talman! Låt mig börja med det som sist berördes, nämligen fastighet utomlands. Jag förstår inte varför en folkpensionär skall diskrimineras därför att han eller hon äger ett sommarhus på andra sidan gränsen till Norge, exempelvis. Skälet till att man avstyrker motionen är, som Anita Johansson sade, att värdet av förmögenheten i fråga är osäkert därför att det inte finns något taxeringsvärde. Men det är just ett skäl till att man bör uppmana regeringen att se över denna fråga och försöka komma fram till en rättvis beräkning. Det finns ingenting som säger att en fastighet bara för att den ligger på andra sidan gränsen skall medföra högre skatt för en folkpensionär. När det sedan gäller bostadsrätter har vi ansett att de bör tas upp till samma reducerade värde när man beräknar folkpensionärernas extra avdrag. Anita Johansson säger nu att detta är föremål för regeringens funderingar. Jag noterar att bostadskommittén för tre år sedan kom fram till precis detsamma som jag redogjorde för här, att bostäder borde behandlas lika vid förmögenhetsvärderingen. Jag kan också tillägga att socialdemokraternas bostadsexpert Oskar Lindkvist och två andra av hans partivänner i en motion till riksdagen framför samma uppfattning. Står dessa herrar för sin motion kan det bli en intressant votering när ärendet skall avgöras i morgon.
Fru talman! Det tycker jag skulle vara klart, Kjell Johansson, sade Anita Johansson. Men det enda som egentligen är klart är att denna livränta är skattefri för alla människor utom för pensionärer med extra avdrag och skattefri livränta. De får skatta för den, och de får sämre KBT. Och skatten blir högre ju lägre pensionen är. Jag ställde en fråga till Anita Johansson. Den undvek hon att svara på. Frågan gällde på vilka andra områden som man tänkte införa denna revolutionerande metod. Jag förstår att jag skall tolka svaret så att man inte har för avsikt att införa en så tokig behandling av människor på något annat område. Då blir följdfrågan till Anita Johansson: När tar ni bort denna otroliga orättvisa? Staten kommer ju inte att gå bankrutt den dagen det sker. Det rör sig om ett fullständigt försumbart skattebortfall, men några stycken människor som befinner sig i den här situationen kommer helt plötsligt att få livsglädjen tillbaka.
Fru talman! Den fråga som behandlas i reservation 2 är frågan om att skapa en rättvisa och en likabehandling i en ganska enkel fråga, värdering av bostad och bostadsrätt. Anita Johansson hänvisar till att frågan nu behandlas i regeringens kansli. Förra året hänvisades det till att den behandlades i bostadskommittén. Jag måste nu ställa frågan: Anser Anita Johansson att det är rimligt att det skall ta så lång tid och att berörda personer skall få vänta år efter år innan detta kan rättas till? Skulle vi inte i utskottet ha kunnat enas om — om vi anser att det är rättvist att åstadkomma en sådan förändring — att göra ett uttalande till regeringen och då begära att ett förslag läggs fram? Jag tycker det är ganska orimligt att en så enkel fråga skall vila år efter år utan att något beslut kan tas. Jag måste fråga: Skall vi nu vänta ytterligare ett år innan frågan aktualiseras igen?
Fru talman! Till Knut Wachtmeister och Stig Josefson: Vi har den tingens ordning i det här landet — det har vi haft oavsett vilka regeringar som har suttit — att man utreder en fråga och att den sedan bereds i regeringskansliet. Frågan har ändå kommit ett litet stycke till på vägen, även om det kan ha tagit lång tid, Stig Josefson. Jag tror att Oskar Lindkvist och de socialdemokratiska motionärerna kommer att lugna sig tills den här frågan är beredd i regeringskansliet. Jag är inte ett dugg orolig inför morgondagens omröstning. Till slut till Kjell Johansson: Det gäller inga andra områden.

Fru talman! Vi behandlar i detta skatteutskottets betänkande nr 39 bl.a. beskattningen av ideella föreningar och även idrottsmännens beskattning. Principen för beskattning av ideella föreningar är att skatteplikt föreligger endast för inkomst av fastighet och rörelse, och då med ett grundavdrag på 15 000 kr. Även viss typ av kommersiell verksamhet med naturlig anknytning till den ideella verksamheten kan omfattas av skattefrihet. Grundavdraget, 15 000 kr., har emellertid visat sig medföra gränsdragningsproblem framför allt för många mindre, ideella föreningar. Många ungdomsorganisationer har i dag ekonomiska problem, bl.a. på grund av att staten genom sina lotterier och genom tips, lotto m.m. tar en allt större del av denna marknad från de ideella föreningarna. Folkpartiet anser det därför vara befogat att grundavdraget höjs till ett belopp motsvarande ett och ett halvt basbelopp. Jag yrkar bifall till reservation nr 1. Idrottsrörelsen torde vara vårt lands största folkrörelse. Idrottsstjärnor som når världstoppen — och här har Sverige som bekant glädjen att ha många toppidrottsmän och kvinnor — kan i dag, åtminstone i vissa idrotter, på relativt sett kort tid få mycket höga inkomster. Om dessa idrottsmän stannar kvar hemma i Sverige och beskattas enligt de svenska skattereglerna, drabbas de av mycket höga skatter, och de föredrar därför ofta som bekant att flytta till något land med förmånligare skattelagar, trots att de själva i många fall skulle ha föredragit att stanna kvar i Sverige. Vägen till den idrottsliga framgången är ofta lång, och i flera sporter måste den specialiserade träningen sättas in i ett tidigt skede i livet och kan i många fall inkräkta på skolgång och utbildning. I folkpartiet anser vi att en utredning bör tillsättas, som kartlägger olika alternativ till lösningar på detta problem. Vi vill behålla även de bästa idrottsstjärnorna i Sverige, och vi vill också gärna peka på den stora roll som de spelar som stilbildare för våra ungdomar. Nog borde vi i Sverige kunna finna en form av rättvis beskattning för den ytterst speciella grupp idrottsmän som tjänar mycket pengar under en förhållandevis kort tidsrymd. Jag yrkar bifall till reservation nr 2.

Fru talman! I skatteutskottets betänkande 39 behandlar utskottet motioner rörande beskattningen av stiftelser och ideella organisationer. Samtidigt tar utskottet upp vissa skattefrågor som berör idrottsmän. Inledningsvis skulle jag liksom övriga talare vilja poängtera idrottsrörelsens stora betydelse för en aktiv och meningsfull fritid. Inte minst gäller detta den omfattande ungdomsverksamhet som bedrivs i våra idrottsföreningar. I de allra flesta fallen sköts denna verksamhet av helt ideellt arbetande ledare, och utan dessa ideella krafter skulle idrottsrörelsen inte vara den stora och betydelsefulla folkrörelse den i dag är. Utan ett omfattande samhälleligt stöd skulle dock inte idrottsrörelsen kunna engagera så många till en relativt låg kostnad. Detta innebär att de skatter som idrottsrörelsen erlägger ter sig blygsamma i jämförelse med det stöd som kommuner, landsting och stat ger idrottsrörelsen. Under senare år har även flera beslut tagits av denna kammare för att ytterligare minska både skatter och byråkratiskt krångel. Riksidrottsförbundet har till både regeringen och riksdagspartierna framfört önskemål om ytterligare förenklingar och lättnader för bl.a. olika slag av lotterier och bingo. Regeringen har också tillsatt en utredning med Birger Sandberg som ensamutredare. Utredningen har fått direktiv att arbeta mycket snabbt och skall lägga fram sitt förslag senast den 1 juli 1987. Vi kan säkerligen räkna med att Sandberg med sina kunskaper om svensk idrottsrörelse och dess ekonomi kommer att presentera förslag som ytterligare kan stärka den svenska idrottsrörelsen. Bengt Silfverstrand återkommer i år med en motion om översyn av beskattningsreglerna för stiftelser. Utskottet har tidigare framfört att det vore önskvärt med en översyn av beskattningsreglerna för både ideella organisationer och stiftelser. Sedan stiftelseutredningen avvecklades 1983 har arbetet med de civilrättsliga frågorna bedrivits inom justitiedepartementet. De besked som under de senaste åren lämnats har tytt på att en promemoria rörande dessa komplice rade frågor skulle framläggas inom kort. Det måste nu konstateras att denna — Prot. 1986/87:113 promemoria tyvärr åter har blivit fördröjd. 29 april 1987 Utskottet vill därför än en gång poängtera att dessa skattefrågor nu utan | ytterligare dröjsmål måste tas upp till en gemensam bedömning. Utskottet utgår därför från att regeringen tar upp denna fråga i samband med de överväganden som nu pågår rörande en allmän skattereform. Så några kommentarer till de tre reservationer som bifogats detta | betänkande. I reservation nr 1 föreslås en uppräkning av grundavdraget från 15 000 kr. till 1,5 basbelopp. Grundavdraget höjdes så sent som 1984 från 2 000 till 15 000 kr. Med hänsyn till detta och till den kommande utredningen rörande beskattningsreglerna för stiftelser och ideella organisationer avstyrks yrkandet i reservation nr 1. I reservation nr 2 föreslås att regeringen skall utforma ett förslag om inkomstutjämning för idrottsutövare. Detta skulle bl.a. motverka att idrottsstjärnor flyttar utomlands. Utskottet erinrar om att gällande regler erbjuder vissa möjligheter till inkomstutjämning genom pensionsförsäkringar eller genom förskjutning av beskattningen till senare år, exempelvis genom avtal om årlig fördelning av de ersättningar som utgår. Utskottet har i andra sammanhang ställt sig avvisande till olika krav om ökade möjligheter till en mer allmän resultatutjämning och finner inte att några bärande skäl föreligger för en särbehandling av idrottsstjärnor. Utskottet avstyrker således reservation nr 2. Slutligen några kommentarer till reservation nr 3 som handlar om en höjning av schablonavdraget för idrottsmän till 5 000 kr. Utskottet har nu, liksom tidigare, förståelse för syftet att förenkla för idrottsmännen och föreningarna. Om erfarenheterna skulle visa att nuvarande beloppsgränser i allmänhet är otillräckliga, har utskottet inget att erinra emot att riksskatteverket räknar upp schablonavdraget i sina anvisningar. Fru talman! Med detta yrkar jag avslag på reservation nr 3 och bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Även jag, Kjell Nordström, är i princip emot särbehandling. Men här gäller det alltså en mycket speciell grupp som — som jag ser saken — inte kan jämföras med några andra grupper. Jag är medveten om att vi aldrig kan konkurrera med lågskatteländer t.ex. Att det finns möjligheter till avdrag för pensionspremier vet jag också. Genom begränsningsreglerna har dessa förvisso ej någon effekt när det gäller just den typ av stora inkomster som jag nämnde i mitt huvudanförande. Den kartläggning av olika alternativ till lösningar som vi begär tycker jag att Kjell Nordström skall ställa upp på. Vore det inte bra, Kjell Nordström, om vi kunde få behålla idrottsstjärnorna här i Sverige? Och är det inte bra att få en utredning som visar om det kan finnas en lösning på just den här mycket speciella skattefrågan?

Herr talman! Här har samtliga företrädare från de borgerliga partierna tagit upp idrottsstjärnornas skattefrågor. Jag kan väl inte direkt anklaga Leif Olsson och Marianne Andersson, utan jag har förståelse för deras argumentation. Men Bo Lundgren har jag litet svårare för. Han fanns nämligen här i riksdagen åren 1976-1982, och jag undrar varför man inte löste denna fråga då. Jag kan ha förståelse för att Marianne Andersson, Leif Olsson och inte ens jag kunde göra något då eftersom vi inte fanns här i riksdagen vid den tiden. Men Bo Lundgren fanns här, och vi hade då också en regering som han stödde. Om frågan är så enkel tycker jag att det är märkligt att man inte löste den då. Det är riktigt, Marianne Andersson, att jag sagt att dessa beskattningsregler bör tas upp i samband med den allmänna skatterform som skall göras. Men för de flesta idrottsföreningar finns det en del andra saker som är viktigare. Hit hör, som framhållits, bingoskatten, möjligheten att bedriva lotterier på olika sätt och reklamskatten. De förstnämnda frågorna övervägs av Sandberg och reklamskattefrågorna direkt i departementet. Om man kunde komma en bit där — det kanske man kan göra relativt snabbt, det ena har så att säga inte med det andra att göra — tror jag att de flesta idrottsföreningar kommer att kunna se positiva inslag under slutet av detta år.

Herr talman! Vi behöver kanske inte tvista om när stjärnorna flyttar, men den som startade denna flyttvåg hette Borg. Det var väl ändå möjligt att rätt tidigt se vad han tjänade. Så det fanns möjlighet att förutspå denna utveckling. Sedan har det sagts att idrottsstjärnorna är en mycket speciell grupp. Jag har hört samma argument om andra grupper. Man säger att man vill förenkla reglerna rent allmänt i skattesystemet. Men om man vill ha speciella regler för många olika grupper, blir det inte så mycket förenkling i systemet. Om man i detta läge skulle börja välja ut just idrottsstjärnorna tror jag att många andra grupper skulle komma med liknande krav.